Herr talman! Visserligen var det inte avsikten när vi utlovade förhandsbesked i fråga om ursprungsreglernas tolkning att sådana besked skulle lämnas i första hand här i riksdagen, men eftersom herr Magnusson i Borås nu ställt två frågor till mig, skall jag försöka besvara des: Det pågår diskussioner med berörda organ i EEC om de särskilda övergångsarrangemangen. Man kan under januari eller februari vänta sig ett ställningstagande från de samarbetskommittéer eller blandade kommittéer som har upprättats och som kommer att träda i funktion från årsskiftet. Jag kan alltså i dag inte uttala mig om vilken lösning som kan bli resultatet av dessa diskussioner. Men jag vill tillfoga att det, även om det inte har gjorts några särskilda övergångsarrangemang, i vissa fall finns möjlighet att för varor som uppfyller ursprungskraven i efterhand utställa varucertifikat och på det sättet lösa de problem som herr Magnusson i Borås tar upp i sin första fråga. När det gäller den andra frågan måste man konstatera, att EEC:s ursprungsregler är annorlunda än de nuvarande EFTA-reglerna. Det kan beklagligtvis i vissa fall leda till sådana effekter som herr Magnusson anger. Mot detta får vi ställa det förhållandet att reglerna ger möjlighet till ursprungsbehandling för flera varor där vi i dag saknar denna möjlighet. Till detta kommer att det länderområde där vi får förmånsbehandling i tullhänseende blir så mycket större än vad fallet varit i EFTA. Det finns alltså motverkande faktorer som minskar de negativa konsekvenserna av skillnaden i detta avseende mellan EEC och EFTA-reglerna.
Herr talman! Jag ber att få tacka handelsministern för svaret på mina frågor. Jag hoppas att det skall gå snabbt att få fram någorlunda klara linjer. Det är ju av utomordentligt stor betydelse för praktiskt taget hela den del av det svenska näringslivet som sysslar med tillverkning där komponenter av utländskt ursprung ingår i varorna. Därför är det angeläget att reglerna blir så klara och entydiga som möjligt och att man från handelsdepartementets sida också kommer att medverka till att vi så fort som möjligt får rätsida på problemen. I annat fall kan det bli utomordentligt stora förluster för vår industri och därmed för vårt land som helhet.
Herr talman! Jag skall bara säga några ord om något så angenämt som matbröd. Det skall inte ta lång tid. Åtagandena enligt avtalen med EEC och CECA medför att vi måste göra ändringar i tulltaxan, tulltaxeförordningen och tullrestitutionsförordningen ävensom en del andra föreskrifter, bl.a. om utfärdande av varucertifikat för exporten. Det är vad som föreslås i propositionen 143. Inom utskottet har vi varit eniga om allt utom en varugrupp. Herr Magnusson i Borås har nämnt att motsättningarna gäller matbröd, som inte har varit tullfritt inom EFTA. Till skydd för vissa varor föreslås i propositionen ett system med rörliga importavgifter och däremot svarande exportbidrag. Kommerskollegium, vars uttalande legat till grund för propositionen i den här delen, framhåller att denna rätt inte bör utnyttjas under alla förhållanden. Prisutjämning bör inte medges för varor som inte tillverkas inom landet eller när importkonkurrensen är obetydlig. Med hänsyn till att brödimporten svarar mot en mycket ringa del av den inhemska konsumtionen och av handelspolitiska skäl — Finland är som det framhålles vår största leverantör av matbröd — förordar kollegium att importavgifterna maximeras till 12 procent för flatbröd och 20 procent för övrigt matbröd. Det betyder att nuvarande tullskydd i huvudsak bibehålles oförändrat, medan en importavgift utan maximering skulle medföra att tullskyddet praktiskt taget fördubblades. Departementschefen ansluter sig till detta uttalande men tillägger att Kungl. Maj:t bör kunna bemyndiga jordbruksnämnden att höja avgiften, om förhållandena så kräver. Detta tillstyrker utskottet och säger att regeringen bör få fullmakt att vidta höjningar så snart det visar sig behövligt. Handelspolitiska skyddsåtgärder beträffande matbröd skall sättas in, säger utskottet, först när det kan visas att det gällande skyddet är otillräckligt och inte mot befarade olägenheter. Det är kort sagt vår motivering för att tillstyrka propositionen, och med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till skatteutskottets hemställan.

Herr talman! För en stund sedan diskuterade statsminister Palme och herr Hermansson frågan om likvärdiga konkurrensvillkor i E till EFTA. Utan att vidare gå in på den saken vill jag med denna diskussion betona att kommunisterna gick emot tillskapandet av EFTA. Den svenska arbetarklassen har alltid haft en sund och riktig inställning till frågan om den nationella oavhängigheten, och detsamma givna intresse att studera hur arbetarna i de länder som haft ning som aktualitet reagerat inför planerna på anslutning till höst genomförda danska och norska folkomröstningarna kan därvid förse oss med ett intressant material. I Danmark rådde ju det förhållandet att i typiska arbetarkvarter fick EEC-motståndet majoritet eller ett mycket stort antal röster medan det var jordbrukarna som egentligen säkrade segern för anhängarna av anslutning till EEC. Många fackförbund i Danmark tog ställning mot EEC. T. ex. det största Dansk arbejdsmandsog specialarbejder forbund. Cirka hälften av de socialdemokratiska väljarna röstade nej. I Norge, där ju EEC-motståndarna vann en strålande seger, kan denna i hög grad karakteriseras som en folkets seger över storkapitalet och dess talesmän. Bönderna, småbrukarna, fiskarna, industriarbetarna, den vanliga kvinnan och mannen på landsbygden och i städerna röstade nej till EEC och allt det EEC står för. Mot folket, för F stod hela det etablerade kapitalistiska Norge. Landsorganisationen och Arbeiderpartiets ledning som engagerade sig för en norsk anslutning till EEC har fått vidkännas stora svårigheter efter folkomröstningen. Det hjälpte inte att statsminister Bratteli ställde de socialdemokratiska väljarmassorna inför en regeringsfråga. Den inre kraften i folkets motstånd mot EEC var den djupa insikten om att medlemskap i EEC var oförenligt med folkets intressen, och detta bröt ned alla hinder. De djupa leden inom det norska folket hade betonat sin vilja att vara herre i eget hus. En betydelsefull faktor i arbetarnas bedömning av EEC är givetvis fackföreningsrörelsens ställning inom EEC. Journalisterna Villy Berg ström och Olle Svenning har i sin bok Fackföreningsrörelsen och EEC tagit upp den frågan till granskning. De gjorde under våren 1971 omfattande resor i Västeuropa och intervjuade representanter för såväl EEC-kommissionen som fackföreningsrörelsen i EEC-länder som Italien, Frankrike och Västtyskland. Men de talade också med den enskilde mannen på verkstadsgolvet på flera arbetsplatser. De menar för det första att den representation fackföreningsrörelsen har inom EEC organen inte är särskilt imponerande. Den har en tredjedel av platserna inom den ekonomiska och sociala kommittén, som i praktiken därigenom kan domineras av arbetsgivarna och de s.k. samhällsrepresentanterna, som alltid tenderar att ställa sig bakom kapitalägarklassen. De påpekar att de inte mött en enda facklig företrädare som sagt att det fackliga inflytandet är betydande. Däremot har alla sagt att kapitalägarnas makt är för stor. Genomgående har de fackliga företrädarna framhållit att EEC är en sammanslutning för kapitalet. En rad representanter har inte kunnat ange en enda fråga där EEC handlat i motsättning till arbetsgivarna. I praktiken har fackföreningarna haft lättare att göra sitt inflytande gällande genom att påverka de nationella regeringarna inom EEC än genom att direkt påverka EEC-byråkratin. Generalsekreteraren i den belgiska socialdemokratiska landsorganisationen summerade 1971 EEC erfarenheterna på följande sätt: ”Fackföreningsrörelsen har förmått kämpa fram vissa begränsningar av kapitalets makt på det nationella planet och det klarar den fackliga rörelsen också i fortsättningen. Men EEC negligerar arbetstagarnas organisationer.” Om vi inte visste det förut så har det väl verifierats att i EEC är det storbolagen som har makten. Redan detta faktum måste ju påverka arbetarens inställning till EEC. EEC slår mot arbetarklassen på en rad punkter: den okontrollerade arbetsmarknaden, de fria kapitalrörelserna, den till anställningen bundna socialpolitiken i de flesta EEC-länder, storföretagens och de s.k. multinationella jätteföretagens makt osv. Allt detta minskar arbetarnas möjligheter att vinna framgång i kampen för sina intressen. Men redan det avtal som vi nu diskuterar bär spår av EEC:s arbetarfientliga uppbyggnad och syfte. Dit hör inskränkningen i möjligheterna att få igenom en bättre regional politik. Dit hör de ökade möjligheterna för kapitalisterna till okontrollerade penningaffärer över gränserna. Till detta kommer också att den koncentrationsprocess vi redan nu upplever i vårt land ännu starkare kommer att accentueras. Vissa branscher inom näringslivet kommer att hotas av nedläggning, t.ex. textiloch skoindustrin. Avtalets artikel 23 som förbjuder alla statliga åtgärder vilka ”snedvrider konkurrensen” kommer att göra sitt till för att påskynda koncentrationstendensen. Hur tillämpningen av EEC:s tolkning av denna paragraf verkat inom EEC finns det för övrigt många avskräckande exempel på. EEC-avtalet kommer utan tvivel att förstärka de krafter som orsakat det senaste årtiondets våldsamma avfolkning, Samtidigt som det alltså utesluter stödåtgärder som skulle kunna verka i motsatt riktning. Nu kommer avfolkningen att påskyndas i takt med att de svenska storföretagen flyttar söderut närmare EEC. Detta står också tydligen klart för centerns ungdomsförbund, som i ett brev till centerpartiets riksdagsgrupp uppmanar centerriksdagsmännen att stödja vpk:s motion med krav på nej till EEC-avtalet och folkomröstning i frågan. Det heter i brevet: ”Riksdagen bör inte skriva under det EEC-avtal som nu föreligger. Avtalet ger inte utrymme för att föra den regionaloch lokaliseringspolitik som centern vill föra.” Jag tror att centerns ungdomsförbund har rätt och hoppas att centerriksdagsmännen tar uppmaningen ad notam. En annan faktor som negativt kommer att påverka regionalpolitiken i vårt land är de bestämmelser som antas i och med att avtalet tecknas med Europeiska Koloch stålunionen och som också har varit föremål för debatt tidigare i dag. Genom riksdagens godkännande av det avtalet kommer särskilda regler för inköp och försäljning av järnoch stålprodukter att införas. Priset kommer att noteras av järnverken vid särskilda baspunkter, som inte nödvändigtvis är de orter där verken ligger. Verken får endast ha en basort per produkt. Ett och samma företag kan emellertid ha olika basorter för olika produkter. Ingenting hindrar olika verk att ha samma basort. För den hemmamarknadsbetonade byggnadsverksamheten gäller följande förutsättningar. Man har för denna verksamhet valt sju olika basorter, nämligen Sundsvall, Köping/Västerås, Stockholm, Norrköping, Göteborg, Halmstad och Malmö. När upplysningstjänsten haft kontakt med ett antal järnverk har man erfarit att slutgiltigt besked ännu inte kan lämnas i fråga om vilka basorter företagen kommer att välja för olika produkter. Det har tidigare nämnts exempel på vilka konsekvenser detta kommer att få i regionalpolitiskt hänseende och för de företag som ligger t.ex. i Norrland. Jag skall dock inte ytterligare beröra den frågan. I den senaste långtidsutredningen heter det: Den ekonomiska integrationen fortskred under 1960-talet i snabb takt. Tillkomsten av EEC och EFTA bidrog till denna utveckling liksom verksamheten inom olika internationella samarbetsorgan. Och längre fram heter det: under 1970 och 1980-talet får man räkna med att integrationsprocessen fortsätter, troligen i lika hög grad som under det gångna decenniet. Den ekonomiska utvecklingen blir då i högre grad än tidigare kopplad till utvecklingen i andra länder. Det heter också: Med större samhörighet mellan länderna följer en tendens till utjämning av livsvillkor och levnadsförhållanden. Och längre fram står det: Våra uppfattningar om välfärd är naturligt nog relaterade till förhållanden inom landet. Ställs vi därför inför krav att få fram gemensamma trygghetsgarantier med en vidare geografisk utsträckning och som även skall omfatta medborgare i länder och regioner med ett lägre välstånd uppkommer givetvis många och svåra anpassningsproblem. Vårt välfärdssystem är i hög grad utformat som ett socialt försäkringssystem, vilket tillgodoser höga krav på flexibilitet inte minst genom att trygghetsgarantierna inte är starkare knutna till yrke, bostadseller arbetsort utan är förenliga med hög rörlighet hos arbetskraften. Möjligheterna bör vara stora att utbygga och ompassa detta system, så att garantierna för välfärden inte behöver bli mindre genom ökad internationell rörlighet. Detta kan väl utan vidare tolkas på det sättet att samhällsutvecklingen i Sverige alltmer anpassas till EEC med de multinationella företagen i spetsen och att socialpolitiken inriktas på ett sätt som stöder ett närmare Nr 138 samarbete med EEC. Man hoppas att svenska arbetare kommer att kunna Tisdagen den acceptera att exempelvis flytta utomlands då de redan är vana att flytta 12 december 1972 runt här i Sverige. Ännu så länge är socialpolitiken varje lands affär i EEC, men sättningen sträcker sig längre. Redan av frihandelsavtalet kan en viss ”harmonisering” av socialpolitiken väntas bli en nödvändig följd. Ta bara svårigheterna för svenska staten att genom offentliga stödåtgärder göra det möjligt för folk att arbeta och bo kvar i glesbygden. EEC kommer naturligtvis inte att anpassa sig till ”lilla” Sverige, utan eftergifterna får ske åt andra hållet, och det gäller också socialpolitiken. Hur ser då socialpolitiken ut i E länderna för närvarande? En genomgående tendens är att de flesta sociala förmånerna är knutna till anställningen. Det är arbetsgivaren som betalar ut hyresbidragen, sjukpenning och pension. Det gör att man riskerar att förlora sina sociala bidrag om man avskedas från arbetet. Den svenska folkpensionen, som är oberoende av kvalifikationsår, saknar motsvarighet i EEC. Pensionerna i EEC är dessutom knutna till den gifte mannen, vilket gör att exempelvis frånskild kvinna blir utan. Kvinnans situation är för övrigt som regel sämre i EEC-länderna än i vårt land, även om förhållandena skiftar från land till land. Av en rapport som en fransk sociolog på uppdrag av EEC utfört angående kvinnornas situation inom medlemsländerna framgår att ingenting tyder på att EEC skulle ha en målmedveten förbättring av kvinnans situation på sitt program. Under EEC:s 1S5-åriga existens har inga väsentliga förändringar skett och ingenting pekar på att så kommer att ske i framtiden. Tvärtom sitter kvinnan fast i en ond cirkel som är tillsluten av vanor, traditioner, värderingar och fördomar. Försöker hon komma ut ur den onda cirkeln möts hon av motstånd från samhället, dvs. kyrkan, staten och industrin. Hon möter helt enkelt en värld som har utformats efter ekonomiska principer och anpassats till mannen. Herr talman! Vid förhandlingarna om det frihandelsavtal som riksdagen nu skall ta ställning till har regeringen strävat att få detta så utvecklingsbart som möjligt. Man har uppställt målsättningen att i avtalet skapa så gynnsamma förutsättningar som möjligt för framtida förhandlingar om ett utvidgat samarbete. Vissa av avtalets artiklar är också formulerade för en sådan utveckling. Dit hör speciellt artikel 32 om utvecklingsbarheten. Det föreslagna avtalet är enligt vpk:s uppfattning en början till en fastare anknytning till EEC. För att lugna opinionen tänker man öka samarbetet med EEC undan för undäån och gradvis anpassa Sverige. Godkänns avtalet av riksdagen har Sveriges väg in i EEC anträtts. EEC-avtalet är därför en fråga av största vikt för det svenska folkets framtid. En sak måste slås fast. Trots att EEC-frågan är av genomgripande betydelse för det svenska folket har detta inte givit reella möjligheter att få en verklig information och genomlysande debatt om detsamma. EEC-avtalet måste därför ut till folkomröstning för att svenska folket skall få ta ställning till detta.

Herr talman! Denna debatt i en så viktig fråga som det här ändå gäller har pågått så länge att nästan allt vad som kommer att sägas i fortsättningen verkar en smula avslaget. Med mitt förflutna har jag emellertid inte kunnat motstå frestelsen att ändå gå upp i ett inlägg. Låt mig först betona att för de svenska strävandena mot ett omfattande internationellt samarbete på utrikeshandelns och ekonomins område har det alltid funnits två ledstjärnor. I omtanke om näringslivet och för att befrämja den ekonomiska utvecklingen i vårt land, men också internationellt, har vi sökt verka för en frigörelse av handeln på bredast möjliga bas. Att slå vakt om och konsekvent fullfölja den svenska neutralitetetspolitiken har samtidigt framstått som ett naturligt och oeftergivligt krav. I alla sammanhang bär den svenska handelspolitiken sin prägel av detta. Det gäller det nordiska samarbetet, det gäller vår verksamhet på det globala planet — exempelvis i GATT — och naturligtvis vårt handlande i samband med den snart i två decennier pågående europeiska integrationsprocessen. Om denna principiella inriktning av den svenska handelspolitiken har rått betydande enighet. I riksdagen har mig veterligt inte någon, i varje fall ingen företrädare för de demokratiska partierna, vänt sig häremot. De avtal mellan Sverige och EEC, som utrikesutskottet nu tillstyrkt att riksdagen godkänner, svarar helt mot handelspolitikens målsättning, som sålunda en överväldigande majoritet av det svenska folket har ställt sig bakom. Häri ligger förmodligen förklaringen till att den svenska EEC-debatten varit lugnare och framför allt mindre hätsk än i Norge och Danmark. Anslutningen till de grupper som vänder sig emot uppgörelsen och försöker samla människorna kring kravet på en folkomröstning är sannerligen inte imponerande. Jag tycker nästan den är löjeväckande ringa. Och det betraktar jag som ett hälsotecken, även om jag inte saknar förståelse för dem som önskat ett något mera engagerat meningsutbyte. De flesta tycks ändå dra en lättnadens suck och mena att vi i stort sett har fått vad vi velat utan att därför få handlingsfriheten beskuren på områden som ter sig väsentliga för oss. Frihandelsavtalet uppfyller neutralitetens krav. Det ger oss vidare alla möjligheter att fullfölja vår egen i viss mån särpräglade arbetsmarknadsoch sysselsättningspolitik. Förhandlingsuppgörelsen lägger inga hinder i vägen för att vi fortsätter jämlikhetssträvandena både på det sociala 107 området och i fråga om regionalpolitiken. Man skall läsa avtalet eller avtalen bra besynnerligt, om man kan finna en annan tolkning. En sak som med rätta har oroat många är möjligheterna att kontrollera och styra kapitalrörelserna över gränserna. Dessa möjligheter är i dag i olika hänseenden otillräckliga, detta erkänner jag gärna och många med mig, och de kan därför behöva kompletteras både med hänsyn till de multinationella företagens växande omfattning och tendenserna till ökad, låt vara hittills begränsad, kapitalflykt. Företagna utredningar har visat att detta problem hade blivit ytterligt svårlöst vid varje annan samarbetsform med EEC än den som nu är aktuell Kontrollen kommer nu att ligga kvar i vår egen hand, och därmed har vi befriats från ett av de stora problemen. Den positiva sidan av uppgörelsen är att den svenska industrin knappast behöver frukta att komma i underläge i förhållande till konkurrenterna inom den vidgade gemenskapen. Dörren till stormarknaden öppnas också för oss, även om inträdesavgiften blir något högre än för medlemsländerna. Priset för vår neutralitetspolitik kan ändå aldrig bli för högt. Trots reservationerna har utskottets samtliga ledamöter varit ense på två mycket väsentliga punkter: alla håller fast vid neutraliteten, och alla vill att de föreliggande avtalen skall godkännas. Detta sägs uttryckligen åda reservationerna redan i motionerna, och det upprepas ordagrant i Det är i och för sig glädjande, som det har sagts här tidigare i dag. Så långt är allt gott och väl. Dess värre förefaller emellertid enigheten vara mera illusorisk än verklig. Debatten i dag antyder i varje fall det. Såväl i moderaternas som i folkpartisternas reservation begärs snara omförhandlingar i syfte att komma fram till en annan anslutningsform än den som svarar mot uppgörelsen — jag skall strax återkomma till det. Jag vill här bara slå fast att varken moderaterna eller folkpartiet kan eller vill — vilket det nu är — förstå att utvecklingen inom EEC, särskilt under de senaste åren klart visat att medlemskap lika litet som association går att förena med vår neutralitetspolitik. Inser man inte det, blir troheten mot neutraliteten ingenting värd, en läpparnas bekännelse som till intet förpliktar, hur många gånger den än upprepas. De instämmanden som följde statsministerns deklaration strax före middagspausen om principerna för den svenska utrikespolitiken och den praktiska tolkningen av dess innebörd i detta sammanhang i dagens läge är glädjande — det erkänner jag gärna. Men de är också förpliktande. Efter att ha lyssnat till debatten i dag kan jag inte känna mig helt säker på att moderaterna eller ens folkpartiet insett det. Enigheten varade i varje fall inte så länge när herr Bohman gick upp i talarstolen. Avtalet har sina brister — vi är medvetna om att vi inte har fått allt vi önskat. Här har nämnts de långa avvecklingstiderna för tullar på pappersområdet och för specialstål. Detsamma gäller rätten för EEC att i varje fall under övergångstiden införa kvantitativa begränsningsåtgärder på dessa varuområden. Även ursprungsreglerna, som är krångligare än de som tillämpas i EFTA, kan bli en belastning för exportföretagen. En del av dessa svårigheter bör emellertid såvitt jag kan förstå kunna tas upp till diskussion i det gemensamma förvaltningsorganet med sikte på att åstadkomma praktiskt fungerande tillämpningsbestämmelser. Bl. a. med hänvisning till svårigheter som kan komma att uppstå under övergångstiden finns det åtskilliga, särskilt inom det s.k. näringslivet, som starkt kritiserar avtalet och anser det fullständigt otillräckligt. Det kanske kan vara skäl att det här i riksdagen också sägs något om detta. Jag vet emellertid inte någon från den kretsen som på allvar velat bestrida att fördelarna vida överstiger nackdelarna, även om alla önskemål som sagt inte kunnat tillgodoses. Egendomligt vore det ju annars.

Jag erkänner det, trots att jag var med om att skapa EFTA och därför av lättförståeliga skäl hyst varma sammanslutningens kanske största iget ger svensk exportindustri större utvecklingsmöjligheter än känslor för organisationen. Frihande bestående värde ligger i den chans den givit den svenska ekonomin till förberedelse för och anpassning till det ännu större steg mot handelns år inför. Jag vill bara peka på en omständighet som EC deltog aktivt i Kennedyrundan och bidrog mycket väsentligt till de framgångar i form av tullsänkningar inom GATT som denna gav. Vi hoppas, som handelsministern sade, att nya försök till globala tullsänkningar skall vara frigörelse som vi nu s talar emot att EEC under alla förhållanden är sig selv nok; nära förestående. Men för att återgå till dessa talesmän för näringslivet: När man lyssnar till kommentarerna från visst företagarhåll kan man få intrycket av ett kompakt missnöje med EEC-avtalet. Och ändå lär ingen på allvar kunna förneka att uppgörelsen är till gagn för den svenska ekonomin i dess helhet. Trots att vi är medvetna om — det är nu kanske tredje gången jag säger det att alla våra önskemål inte tillgodosetts och att vissa branscher har en skärpt konkurrens att vänta har jag inte hört någon som velat bestrida att fördelarna vida överstiger nackdelarna. Då vore det väl inte orimligt att begära av dem som så gärna vill framträda som talesmän för svensk industri att de åtminstone vid något tillfälle betonade EEC-uppgörelsens positiva sidor och inte endast ägnade tid och krafter åt att vädra sitt missnöje över det negativa. Det vore en värdefull och konstruktiv insats om näringslivets organisationer inriktade sig på att öka intresset hos företagen för den utveckling som de ställs inför och hjälpte dem att rusta sig för kommande intressanta och lockande uppgifter. Om handelsministern har rätt i sin förmodan att en omsvängning till det bättre håller på att ske ser jag det naturligtvis med mycket stor tillfredsställelse Ö Jag återkommer till reservationerna dessa bygger ju på partimotioner från moderata samlingspartiet och folkpartiet. De har utförligt diskuterats i dag, men jag skall ändå tillåta mig att ta upp vissa sidor som kanske inte i så hög grad belysts i den debatt som förts. Folkpartimotionen är sannerligen omfångsrik — det erkännandet skall göras. Men innehållsmässigt är den torftig. Den består huvudsakligen av en uppräkning av de många svårigheter och bekymmer vi kan komma att möta under övergångstiden. Alla dessa svårigheter har, såvitt jag kunnat se, redovisats i propositionen. Men motionärerna från folkpartiet nöjer sig inte med det. De ägnar ett betydande utrymme åt att utveckla vad som skulle kunna inträffa under olyckligast tänkbara omständigheter. Samtidigt letar man förgäves i motionen efter något enda uttryck för uppskattning av att uppgörelsen kom till stånd på ett så tidigt stadium och rymmer så mycket av positivt värde för svenskt näringsliv. Under de förhållanden som var för handen blev den bättre, skulle jag vilja påstå, än många väntat. För den som gör sig mödan att läsa folkpartimotionen ehuru det kanske räcker med den mer kortfattade reservationen — kan intrycket bara bli ett: Det är en mörk framtid vi går till mötes, eftersom EEC-avtalet är så uselt. Ändå utmynnar motionen eller reservationen inte i ett avslagsyrkande. Tvärtom vill man ha ett godkännande. Det gläder mig uppriktigt, även om det med hänsyn till motiveringen ser ut som något av en logisk kullerbytta. I en så viktig fråga som det här gäller är naturligtvis en massiv uppslutning eftersträvansvärd, men dess värre kan man inte konstatera med en suck av lättnad: slutet gott, allting gott. I ett särskilt yttrande begär nämligen motionärer och reservanter ett förberedelsearbete så snart som möjligt för en utvidgning av det nu träffade avtalet med EEC för att Sverige skall kunna begära nya förhandlingar beträffande anslutningsformerna. Vad man riktigt åsyftar sägs inte direkt ut, men tydligen är man inte nöjd alls med frihandelsavtalet. Denna gång — det vill jag konstatera också med en viss tillfredsställelse — avstår folkpartiet, möjligen av partitaktiska skäl, från att begära förhandlingar om medlemskap. Men vill man inte ha den nuvarande uppgörelsen, återstår två ting att välja mellan, nämligen associationen eller medlemskapet. Trots herr Wirmarks litet suddiga tal här i morse om någon annan form, finns det ingen annan. På den punkten är EEC stenhård i tolkningen av Romfördraget. Även den moderata motionen upphåller sig uteslutande vid de önskemål som inte blivit tillgodosedda i förhandlingsuppgörelsen. Liksom folkpartimotionen utmynnar moderaternas motion och reservation i en hemställan om riksdagens godkännande. Där slutar likheterna. I formen är moderatmotionen strikt och koncis: det skall jag gärna ge moderaterna en eloge för. I klämmen talar man klarspråk. Nya förhandlingar begärs om utvecklingen av samarbetet i det slutliga syftet att uppnå medlemskap. Det kan inte råda någon tvekan om var moderata samlingspartiet befinner sig. Man säger visserligen att neutralitetspolitiken skall ligga fast — det gör man förresten i båda motionerna, hur nu detta skall gå till. Jag kan vara överens med reservanterna om att vi skulle ha velat ha ett mera omfattande samarbete än det avtal som nu ligger ger oss rätt till. För att befria företagen från den osäkerhet som ursprungsregler och skyddsklausuler kan medföra och kanske också för att trygga jordbrukets och fiskets utveckling, hade en tullunion varit att föredra framför frihandelsområdet. I förhandlingarna det måste man observera — var det EEC som motsatte sig detta, främst därför att man fruktade att det skulle störa EEC:s beslutsprocess. Det är minst sagt förvånansvärt att borgerliga kritiker av regeringens förhandlingsuppläggning inte ens efter dagens debatt förstått att vägen till medlemskap är definitivt stängd för vår del.

Vi höll anslutningsformen öppen och vi underströk flera gånger att vi först ville ha en diskussion om sakområdena. Däremot sade vi aldrig något mer än att vi inte ville utesluta någon form, inte heller medlemskapet. Men vi gav inte medlemskapet något särskilt företräde; tvärtom. När jag som chef för handelsdepartementet hade att i riksdagen svara på frågor i detta ärende, blev mitt svar att vi fick avvakta diskussionerna. Skulle jag tvingas lämna ett svar i dag, skulle jag hänvisa till vår ansökan 1961 och säga att vi i första hand får se, om det går att åstadkomma en association. — Detta var som sagt en parentes. Strävandena mot ett regelmässigt utrikespolitiskt samarbete i syfte att komma till gemensamma ståndpunkter i utrikespolitiska frågor och planerna på en ekonomisk och monetär union gjorde det omöjligt för Sverige att tänka sig ett medlemskap i gemenskapen. Det kan göras gällande — och det har gjorts gällande — att de planerna ännu inte har avsatt stora resultat i praktiken. Detta må vara riktigt, men färdriktningen är ju alldeles klar. Det framgick med all önskvärd tydlighet när EEC:s toppmöte så sent som omkring den 20 oktober i år på nytt bekräftade sin avsikt att förvandla organisationen till en europeisk union inom det närmaste årtiondet. Vid toppmötet konstaterade man att samarbetet i utrikesfrågor börjat bra och att det kommer att utbyggas i framtiden. Beslut fattades också om att förberedelserna för den monetära ekonomiska unionen skulle intensifieras med sikte på att den skulle vara klar 1980. Jag ber er observera att vid toppmötet deltog inte bara de sex ursprungliga medlemsstaterna utan också de tre nytillträdande. Och ändå säger herr Turesson — jag kanske borde förbigå honom, eftersom han inte är här, men jag får väl ändå avsluta meningen — att ingenting har hänt sedan regeringens deklaration och förklaringen i Bryssel på hösten 1970. Jag vet inte riktigt om det jag här har berättat bör tolkas som en ”nedtoning av Överstatligheten”, för att använda herr Turessons eget uttryck. Låt mig bara erinra om vad handelsministern sade i dag: Förhandlingarna med Storbritannien och övriga medlemssökande länder fördes på Romfördragets grundval. Det går inte att bestrida. EEC klargjorde från början uttryckligen att de länderna inte hade någonting annat att göra än att skriva under Romfördraget, de mer än 1 000 följdförfattningarna och de politiska målsättningarna. Inte en bokstav fick ändras! Det var stränga krav som gemenskaperna uppställde för uppläggningen av förhandlingarna, och de kom därför att gälla uteslutande övergångsanordningarna och ingenting annat. Från svensk sida insåg vi redan när vi första gången, för mer än tio år Sedan, anmälde vårt intresse för förhandlingar med EEC att Romfördraget innehöll bestämmelser som vi såsom neutral stat inte skulle kunna skriva under. Vi utvecklade detta närmare i Bryssel 1962. Som ett exempel kan nämnas att vi inte kan avstå från rätten att själva och i eget namn sluta handelsavtal. Det fanns mer i Romfördraget som vi av neutralitetsskäl inte kunde underkasta oss: vi skulle bl.a. vara tvungna att ha en uppsägningsklausul Inte vid något tillfälle det ber jag de närvarande i kammaren att observera — när de här frågorna debatterats i riksdagen, och det har inte varit sällan, har någon velat betrida riktigheten i att vi ställde upp de här villkoren. De godtogs så sent som 1967 av det dåvarande högerpartiets ledare Yngve Holmberg. Jag vet inte riktigt var jag hade herr Bohman, men jag hade en diskussion med honom i radio i augusti 1957. Jag har inget som helst minne av att han, när jag drog fram detta, ville bestrida riktigheten av dessa förbehåll. Man godtog dem, trots att man från både högerpartiet och folkpartiet vid den tidpunkten krävde förhandlingar med sikte på medlemskap. Jag undrar om moderater och folkpartister glömt allt detta, eller har det verkligen undgått er att förhandlingarna i Bryssel under de två senaste åren visat att EEC icke kan medge några undantag från Romfördraget eller dess följdförfattningar? Det skulle vara rätt intressant att veta för den fortsatta debatten här i landet. Vad som har hänt har ändå otvetydigt visat att medlemskap i EEC inte låter sig förena med vår svenska neutralitetspolitik. Herr Bohman påstår att han haft vissa direkta diskussioner med företrädare för EEC och där funnit en förståelse för synpunkten att Sverige borde tillmötesgås om vi sökte medlemskap. I nästa andetag angav han att han inte hade gjort några förbehåll i de sammanhangen, vad nu detta kan betyda Man kommer ju inte runt detta heller genom att som folkpartiet gör i sin text till motionen hänvisa till möjligheten av en association. Det är lika illa. Vår egen förhandling har gett besked om att det ocks; är orealistiskt för Sveriges del att tänka sig en association.

Romfördraget i oförändrad lydelse utgör grunden. Det gör att vi inte kan godta detta. Då är det rätt väsentligt att vi här i riksdagen, för att företagen skall veta vad de har att rätta sig efter, upphör att leka med tanken på någon annan form för Sveriges samarbete med EEC än det nu ingångna avtalet representerar. Vi bör klart säga ifrån på den punkten. Jag erkänner att det kan medföra vissa nackdelar att inte få delta i EEC för EEC-frälsta inom näringsorganisationerna gör gällande skulle vara en s beslutsprocess. Att det som några borgerliga tidningar och språkrör fullständig katastrof för vårt land att ställas utanför, är ändå en oerhörd överdrift. Det finns andra vägar på vilka vi kan göra vår röst hörd och därmed öva inflytande på utvecklingen inom gemenskaperna. I frågor där vi har samma intresse som EEC eller majoriteten av medlemmarna saknar ju rösträtten betydelse. I frågor där ett eller några få länder är ensamma om sin ståndpunkt har rösträtten ändå endast ett begränsat värde. I praktiken är det i längden svårt för en liten minoritet att hålla ut mot majoriteten. Det har våra erfarenheter i alla internationella sammanhang visat. Det gäller för resten även i frågor där enhällighet fordras för beslut. Det är främst jag upprepar vad jag tror att jag sagt förut genom bärkraften i argumentationen, inte genom röstningen, som ett litet land kan påverka besluten i internationella organisationer. Det visar all erfarenhet. Jag tror inte att vi kommer att möta några oöverstigliga svårigheter att hålla oss underrättade om vad som sker och förbereds inom gemenskaperna, även om vi står utanför medlemskretsen. Vi har hittills haft goda möjligheter att på ett tidigt stadium få informationer om planer och händelseutveckling i Bryssel. Det har inte varit så svårt i realiteten. Med den personalförstärkning som nu är att emotse bör möjligheterna bli ännu lättare i framtiden att hålla kontakter på olika plan med den månghövdade EEC-administrationen. Det finns väl ingen som tror att Danmarks inträde som medlem kommer att försämra kontakttagandet och minska informationsflödet. I det här hänseendet är Danmarks inträde säkert en positiv faktor för oss. Herr talman, till slut en sak. Den oro som på sina håll kommit till uttryck beträffande avtalets bestämmelser om utveckling av samarbetet, tycker jag är svårbegripligt. Att vänsterpartiet kommunisterna inte vill ha någon utvecklingsklausul kan jag möjligen förstå. Delvis vilar visserligen deras motstånd på en ren missuppfattning eller ett rent missförstånd när de läste avtalet. Herr Hermansson, och jag tror också hans företrädare i talarstolen från vänsterpartiet kommunisterna, vände sig med skärpa emot klausulerna om skyldighet att honorera betalningarna för kommersiella transaktioner och sade att det kan locka oss ut på ett vitt fält. Jag förstår inte det. Herrarna har inte observerat att nästan vartenda handelsavtal har sådana bestämmelser. Jag har själv varit med att förhandla fram ett avtal med Sovjetunionen, där vi med mycket möda fick föreskrift om konvertibilitet när överskott eller underskott skulle avräknas från det ena landet till det andra. Det band oss inte därför på något sätt politiskt vid Sovjetunionen. Avtalen med de östeuropeiska länderna över huvud taget, och även med Kina för den delen, skulle inte fungera annat än som allmänna önskemål och en ram, om de inte följdes upp av överenskommelser som också angav hur betalningar skall kunna verkställas och i vilken form det skall ske. Jag tycker i varje fall att man av vänsterpartiet kommunisterna borde kunna begära att de satte sig in i den här frågan och såg efter hur handelsavtal är konstruerade och inte bara här utkastar beskyllningar som egentligen inte har någonting med verkligheten att göra. Men jag förstår er, för ni vill ju inte ha något avtal med EEC över huvud taget. Ni uppträder precis på samma sätt som ni gjorde när avtalet med EFTA skulle godkännas. Dess bättre fann jag några år senare — jag tror det var 1963, när vi underställde riksdagen en utbyggnad och vissa ändringar i EFTA-avtalet — att då motsatte sig kommunisterna inte det avtalet längre. Jag skall inte gå in på någon förklaring, jag vill bara säga att då hade de i alla fall tagit ett steg i rätt riktning. Jag tyckte att någon från vänsterpartiet kommunisterna i dag sade att EFTA har man också varit emot. Ja, det är i själva verket två turer som ni hunnit göra där. Jag hoppas att ert ställningstagande i dag inte är den sista turen i fråga om vårt samarbete och vår uppgörelse med EEC. Man skall göra klart för sig att klausulen om utveckling av samarbetet inte medför några skyldigheter för oss. Den ger oss rätt att ta upp Nr 139 Tisdagen den samarbete som vi själva är intresserade av. Vad är det för fel med det? 12 december 1972 Resultaten måste ju varje gång i sista hand underställas riksdagen för — oo ooo =godkännande. Vi kommer att få tillfälle att ta ställning till varje konkret Avtal med EEC, fråga, som kan uppkomma i ett sådant sammanhang, innan den avgjorts. mm. En ändring av eller ett tillägg till avtalet kan sålunda inte vidtas utan att riksdagen hörs. Utrikesutskottets ordförande underströk det här mycket starkt i förmiddags. I medvetandet om att det föreligger ett starkt intresse från svensk sida att kunna delta i ett ekonomiskt samarbete med gemenskapen på områden, som inte omfattas av det föreliggande och nu aktuella avtalet, anser jag det vara en stor fördel för oss att vi har en sådan här klausul i avtalet. Finns det verkligen skäl att motsätta sig exempelvis enhetliga standardföreskrifter, gemensamma grunder för varumärkning, en enhetlig patentlagstiftning? Varför skulle vi inte fortsätta och fördjupa det samarbete som redan inletts på det teknologiska området och i fråga om industriellt utvecklingsarbete? Ett sådant samarbete har vi ju med flera andra länder. Vad finns det för anledning att säga nej till konsultationer om ekonomisk politik och i valutafrågor? Det är ju vad vi håller på med i Valutafonden och OECD. Vi får inte glömma att redan EFTA-avtalet öppnade möjligheter att vidga det i konventionen ursprungligen förutsedda samarbetet till nya och vidare fält. Det är också vad som skett under frihandelssammanslutningens nu 12-åriga tillvaro. Alla internationella handelsavtal är utvecklingsbara i praktiken, oavsett om det sägs ut i en grundläggande konvention eller ej. Det vill jag att man skall observera.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 diskussioner som kan leda till förhandlingar om en sådan utvidgning av
Herr talman! Herr Lange sade att det här avtalet svarar mot den handelspolitiska målsättningen. Men det svarar inte mot den målsättning som han själv angav, när han på svenska regeringens vägnar talade i Bryssel 1962. Då sade han att han ville ha en omfattande och associering som satte Sverige i stånd att delta i den europeiska ekonomiska integrationen. Vidare sade han att vi delade gemenskapens uppfattning att integrationen innebar ej endast att tullar och kvoter i handeln mellan berörda länder skulle avskaffas utan att ett antal andra ekonomiska och sociala åtgärder skulle vidtas för att garantera ett gott resultat. Avtalet svarar heller inte emot vad handelsministern sade för ungefär två år sedan i den här frågan, när han underströk på nytt vårt starka intresse att få delta i ett vidare ekonomiskt samarbete och erinrade om att vi redan 1961 hade anmält vårt intresse för deltagande i en vidare ekonomisk integration i den del av Europa som vi själva tillhör. Det har vi inte uppnått genom det här avtalet. Nu säger herr Lange — och det var intressant — att om vi vill gå vidare, så finns det ingenting annat än artikel 238. Det är intressant, därför att regeringen har under lång tid gjort gällande att vi skulle kunna söka oss fram på andra vägar. Vidare säger herr Lange att en associering enligt artikel 238 är omöjlig, därför att den inte skulle motsvara de krav som vår neutralitetspolitik ställer. Herr Lange, detta är ett felaktigt påstående. Därför blir de insinuationer som herr Lange fogade till detta påstående helt grundlösa. Östen Undén ansåg, under det kalla krigets dagar, att en associering skulle kunna vara förenlig med neutralitetspolitik. Efter den 18 mars 1971, då medlemstanken var avskriven, betonade regeringen gång på gång att man endast uteslutit medlemskap och att man höll alla andra anslutningsformer öppna. Herr Lange har väl inte glömt att associeringstanken var aktuell under flera månader 1971?" Regeringen gjorde i samband därmed vissa sonderingar, och man kom då, som handelsministern sade, inte alls till det resultatet att EEC obrottsligt håller fast vid tanken på att associering inte kan användas för industrialiserade länder. Det var tvärtom, som handelsministern pekade på, delade meningar om detta. Men framför allt kom ingenting fram som visade, att ett associeringsavtal skulle vara oförenligt med vår neutralitetspolitik. Därför skall man inte, oavsett vad man anser om dagens läge, avskriva den möjligheten för framtiden, herr Lange.

Herr talman! Herr Lange ansåg att såväl folkpartimotionen som den reservation och det särskilda yttrande som vi avgivit var enbart kritiska. Det är inte riktigt. I motionen säger vi att det för Sverige är av den allra största betydelse att få tillgång till EEC-marknaden, och liknande ordalag återfinns också i det särskilda yttrandet. Om det förekommer — vilket det gör — kritik av förhandlingsresultatet, bottnar detta i det förhållandet att vi inte har uppnått de förhandlingsmål som Sverige hade satt upp och som alla demokratiska partier stod bakom. Sveriges förhandlingsuppläggning var ju den att vi för det första skulle uppnå en tullunion, för det andra skulle få en avtalsreglerad harmonisering, för det tredje skulle få delta i EEC:s jordbrukssamarbete och för det fjärde skulle få delta i samarbetet på de många viktiga områden vid sidan av handeln som påverkar konkurrensförhållandena. : På ingen av dessa punkter nådde vi det resultat vi ville ha. Det är också därför som det nu föreslås att man skyndsamt skall försöka att få till stånd förbättringar på dessa områden liksom i fråga om ursprungsreglerna samt jordbruk och fiske, där resultatet inger bekymmer. Vidare tar herr Lange upp utvecklingsparagrafen. Men om vi inte inom nuvarande avtalsram kan uppnå en tullunion eller den stadga i överenskommelsen som behövs för en avtalsreglerad harmonisering, varför skall vi då t.ex. inte på nytt kunna pröva associeringsalternativet under fortsatt svensk neutralitet? Vill herr Lange för all framtid uppge Nr 139 Tisdagen den 12 december 1972 anslutningsform upp. Den tillhör denna problematik, och det är därför vi tycker att det är rimligt att den också tas upp och begrundas i ett utredningsarbete. tullunionstanken? Nej, om det visar sig att det beträffande avtalet bara kan bli fråga om små marginella förändringar, kommer frågan om annan Avtal med EEC,

Herr talman! Herr Lange ansåg att de grupper som kräver folkomröstning om EEC-avtalet är löjeväckande små. Samtidigt sade han att han har förståelse för uppfattningen att frågan borde ha diskuterats mera. Jag tycker att dessa bägge saker hör ihop. Utan tvivel har hela frågan om EEC — och det gäller också frågan om frihandelsavtalet — diskuterats alltför litet bland den svenska allmänheten, och jag tror att om man finge till stånd en mera vidgad debatt kanske det skulle visa sig att motståndet vore större även mot frihandelsavtalet. Hur många fackföreningar, hur många folkrörelseorganisationer över huvud taget har diskuterat och penetrerat denna fråga, så att man verkligen kan säga att den har gått på djupet bland svenska folket? Jag tycker att det gäller en så pass viktig frågeställning att man kan fordra att den hade gjort det. Herr Lange sade också att han förstår oss, när vi går emot frihandelsavtalet, men han anser att det bygger på missförstånd från vpk:s sida, t.ex. beträffande utvecklingsklausulen. När man skall bedöma utvecklingsklausulen, måsta man väl också ställa den i relation till de uttalanden som regeringen gjort i frågan. Regeringen har ju betonat att den vill ha ett ökat samarbete med EEC. Man bör också ställa utvecklingsklausulen i relation till de ståndpunktstaganden som regeringen tidigare gjort — herr Hermansson redogjorde för dem i eftermiddags — och som har gått liksom fram och tillbaka. Här påvisar nu borgerliga representanter hur regeringen tidigare har uttalat sig för en ökad integration. Jag skulle nog vilja ställa en fråga i sammanhanget. Vi har väl inte bara att ta ställning till hur utvecklings klausulen ter sig i dag. Ponera att vi får en borgerlig regering: Vilka följder skulle utvecklingsklausulen kunna leda till då?
Herr talman! Herr Lange uttalade bl.a. att det råder ingen tvekan om var moderata samlingspartiet står i den här frågan. Det är rätt, herr Lange. Det råder ingen som helst tvekan om att moderata samlingspartiet i utskottet tillstyrkt avtalet och här i kammaren kommer att rösta för det. Det råder heller ingen tvekan om att vi står bakom den svenska neutralitetspolitiken och inte heller om att vi för framtiden önskar ett utvidgat samarbete med EEC

Herr talman! Till det som herr Turesson sade vill jag bara lägga att det som för oss alla är det väsentliga i den här diskussionen är att högern inriktar sig på medlemskapsförhandlingar. Det glömde herr Turesson Jag har inte, herr Magnusson i Kristinehamn, sagt att debatten om «Nr 139 EEC borde ha haft flera deltagare, utan bara att den kunde ha varit mera Tisdagen den engagerad. Det har icke förelegat någon brist på material, herr Magnus 12 december 1972 son. Jag hinner inte räkna upp dem, men jag vill hänvisa till de många — — — — publikationer som handelsdepartementet hunnit ge ut under förhand Avtal med EEC, lingarnas gång. HETE Sedan några ord om associering till herr Wirmark och herr Gustafson i Göteborg. Vi levde en gång i föreställningen att vägen till en associering var öppen. När jag rådde regeringen att i vår första ansökan begära förhandlingar om associering, grundade jag mitt ställningstagande på att Hallstein, som då var kommissionens president, sagt att en associering kunde vara vad som helst ända från det som ligger handelsavtalet mycket nära till ett fullt medlemskap. Det passade oss utmärkt, men ganska snart - ja, redan 1962 — hade jag sett tecken som tydde på att det var hans tolkning, inte andras. Jag vågar åberopa den belgiske utrikesministern Spaak, som sade att han inte kunde förstå hur Sverige skulle kunna få en associering. Sedan dess, och det är ju det väsentliga, har det inträffat att EEC fordrar att Romfördraget skall utgöra grunden för en association, likaväl som det utgör grunden för ett medlemskap. På den punkten har herrarna nog inte fått riktiga upplysningar, om ni tror någonting annat.
Herr talman! Det är alldeles rätt, herr Lange, att när jag säger att vi Önskar utveckla våra förbindelser med EEC ligger däri på sikt också förhandlingar om medlemskap.
Herr talman! Det som herr Lange glömde var att han, när han i egenskap av handelsminister år 1962 presenterade den svenska regeringens inställning i Bryssel, sade att regeringen hade funnit det naturligt att utgå från Romtraktaten och meddela de förbehåll och undantag som den svenska neutralitetspolitiken motiverade. Nu säger herr Lange att det ganska snart blev klart för honom att associering inte var möjlig. Då frågar jag: Hur kommer det sig att herr Lange i riksdagen år 1970 åberopande vår ansökan från 1961 om en associering? Det var inte bara ordet ”associering” som herr Lange så att säga rekommenderade regeringen att ta in, utan det var också önskemålen om en omfattande ekonomisk integration! Någon sådan har vi inte uppnått i denna förhandlingsomgång, och det är mycket möjligt att herr Lange Säger: All right, vi har gjort vad vi har kunnat. Det är en sak, men vad jag tycker är oförsiktigt är att utesluta denna möjlighet för framtiden. Det finns, herr Lange, all anledning i världen, om det visar sig att vi inte kan komma fram till denna ekonomiska integration på den grundval vi nu har C-kommissionen att vi inte kan — att pröva varje och det anser E anslutningsform som är förenlig med vår neutralitetspolitik. Och regeringen har sagt ifrån, efter den 18 mars 1971 då det nuvarande politiska läget i EEC var fullt klart, att associeringsalternativet också måste stå
Herr talman! Till att börja med är herr Gustafsons i Göteborg Tisdagen den 12 december 1972 historieskrivning inte riktig. Det bör nämligen understrykas att vi aldrig sade att vi accepterade Romfördraget sådant det är. Vi gjorde tvärtom på väsentliga punkter förbehåll och antydde att vi skulle komma att begära År 1962 kom vi aldrig till förhandling — bara till en presentation av utgångspunkterna. Sedan dess har associationen tonats bort till någonting annat, en form som är öppen för utvecklingsländerna industriellt outvecklade länder kanske man kan säga. Men i alla dessa länders avtal gäller Romfördraget sådant det lyder. Vilka undantag tror ni att Turkiet har eller Grekland — där avtalet nu är tillfälligt upphävt? Inga alls, herr Gustafson. Vi har lärt oss något under den här tiden, och det tycker jag att ni nämligen att såväl ett medlemskap som en borde ha gjort också association betyder att man skriver på Romfördraget utan att ändra ett

Herr talman! Jag hoppas att jag inte skall locka till lika många repliker som herr Lange gjorde. Om den här debatten, såsom jag uppfattat den, kan väl ändå sägas att de presenterade avtalen med EEC och CECA utgör en ganska hygglig minsta gemensam nämnare för opinionen här i riksdagen. Och det är ett klart framsteg i förhållande till situationen under en period av ungefär tre år före den 18 mars 1971. Kring en längre gående lösning, som då var aktuell, hade det säkerligen inte gått att få den politiska enighet som vi nu tycks få. Jag vågar för min del inte vara lika tvärsäker på hur allmänheten bedömer dessa frågor som en del andra har varit under dagens lopp. Tyvärr — och det tycker jag är en av de saker som de politiska partierna med rätta kan kritiseras för, och hos en del har det kanske också brustit i fråga om viljan — har vi inte lyckats föra ut dessa frågor till en politisk debatt. I och för sig kan jag dock inte se något motsatsförhållande mellan vilja till debatt och vår strävan att komma fram till en så samlande lösning som möjligt. Nu tror jag inte att vi har någon norsk situation här i riksdagen på så sätt att vi skulle vara orepresentativa för folkflertalet — snarare tvärtom. Men naturligtvis råder det delade meningar om vart våra förbindelser med EEC skall syfta det vore förvånande annars. Dessa delade meningar kommer att finnas också bland dem som kommer att rösta för avtalets godkännande. Varje avtal inrymmer tolkningssvårigheter, och sådana finns också här. Det betyder i sin tur, och det tycker jag att debatten bekräftar, att tillämpningen av avtalet kommer att bli avgörande för hur stark enigheten om dessa frågor blir i framtiden. Det är svårt också att förutse konsekvenserna av det frihandelsavtal som vi nu står i begrepp att anta. Jag skall ta upp några punkter i avtalet. De flesta har berörts tidigare, men en del av dem har jag saknat i debatten. Det har sagts många gånger att genom de föreliggande avtalen skapas förutsättningar för den mest omfattande uppgörelse på det handelspolitiska området som Sverige har medverkat i. Både storleken av den tullfria marknaden för industrivaror och den snabba takten i tullavvecklingen är något ganska unikt i internationella handelsöverenskommelser. Nu finns det väl anledning att anta med ganska stor sannolikhet att den svenska utrikeshandeln i allt större omfattning kommer att gälla just Västeuropa. Utvecklingen har sin gång — när det inte finns tullar kommer det på sikt att bli den trenden, om det inte händer något radikalt i GATT-rundan t.ex. Redan i dag går närmare 75 procent av den svenska exporten till de aktuella länderna. Mot denna bakgrund hade jag väntat mig att det i propositionen skulle ha förts några resonemang kring det beroende som skapas för svenskt vidkommande genom en ensidigt inriktad handel. Det återfinns väldigt litet av detta i propositionen. Enligt mitt sätt att se på dessa frågor är det ett alltför formalistiskt betraktelsesätt att knyta beroendediskussionen på det utrikespolitiska området enbart till om Sverige deltar i ett förpliktande utrikespolitiskt samarbete tillsammans med EEC-länderna eller om vi deltar i EEC':s beslutande organ i övrigt. Centerns uppfattning är känd; vi anser att i det utrikespolitiska oberoende som behövs för att fullfölja den svenska neutralitetspolitiken ryms inte medlemskap i EEC. Men man kan också ställa frågan så: Hur ensidigt inriktad på EEC-området får den svenska handeln bli innan handlingsfriheten på det utrikespolitiska fältet på ett oacceptabelt sätt begränsas? Det finns inget patentsvar på detta — det är en fråga om bedömning. Men skulle uppemot 90 procent eller mera av vår handel gå till EEC området — vilket vore utomordentligt allvarligt — kommer vi inte undan den sortens diskussion. Sveriges handelspolitik har sedan lång tid tillbaka präglats av strävan att åstadkomma frihandel mellan alla länder — så uttalar sig departementschefen i propositionen. Den satsen kan jag understryka, om man lägger till det självklara förhållandet — och det utgår jag ifrån att vi också är överens om — att Sverige bör verka för att konkurrensen mellan olika länder inte får slå igenom på världsmarknaden utan att t.ex. u-länderna ges en förmånsbehandling i handelspolitiken. Marknadsekonomin och konkurrensen har ju lika litet av socialt innehåll på det internationella planet som den enligt statsministern har här i Sverige — den svenska marknadsekonomin är i det perspektivet ganska beskedlig. Det kan mot den här bakgrunden aldrig vara något mål i sig att eftersträva ett frihandelsavtal i Västeurdpa mellan en rad rika länder. För vår del har det gällt att undvika diskriminering.

De diskrimineras ju i de flesta fall just av sammanslutningar av EEC:s karaktär. De nu föreliggande avtalen med EEC blir ur Sveriges synpunkt inte ett konsekvent steg rihandelsområdet utan denna uppföljning. Alldeles oavsett vad som händer i GATT-rundan finns det betydande risker för att den handel som vi talar om med u-länderna och öststaterna minskar i andel.

Dessutom skulle jag gärna se att vi gjorde handelspolitiken mera till en parlamentariskt förankrad fråga inte bara när det gäller EEC-diskussionen utan också vid de återkommande handelspolitiska överenskommelser som Sverige deltar i. Det är felaktigt om man gör handelspolitiken till en expertfråga. Jag skulle vilja ställa en fråga till handelsministern som jag tycker har ett visst samband med den här problematiken, och den gäller sammansättningen av den blandade kommittén enligt avtalen. Anser handelsministern att det också bör ingå parlamentariker bland de svenska representanterna i denna blandade kommitté? Jag skulle helt kort vilja ta upp ytterligare en sak, nämligen det nordiska samarbetet. Jag anser i och för sig att vi har misslyckats rätt allvarligt när det gäller att föra diskussionen kring det nordiska samarbetet på ett bredare plan. Det rapporterades tidigare i dag att nu har en kommitté lagt fram förslag om ett handlingsprogram för Norden. Statsministrarna och Nordiska rådets presidium har tydligen diskuterat det, och i vinter skall det fattas beslut i Oslo. Man borde kunna ha plats för litet grand av bred förvägsdiskussion och information också i de nordiska frågorna, så att människor känner att det här är angelägenheter som angår dem. Detta är bara en notering i kanten kring vår ganska bristfälliga nordiska debatt. Ett exempel var Nordekavtalet, som det sedan inte blev någonting av men som inte heller hade chans att bli förankrat hos allmänheten. Där fanns det intentioner både på fackligt håll, som jag känner till, och inom politiska organisationer att verkligen göra en informationsinsats.

Jag anser att på de områden som Danmark kommer att hantera inom EEC-avtalets ram som medlem finns åtskilligt som vi skulle ha ett nordiskt intresse äv att samarbeta omkring för att i någon mån balansera EEC-utvecklingen. Avtalen med EEC och CECA är naturligtvis kompromisser, och det måste man acceptera i förhandlingar. Det viktigaste ställningstagandet som jag ser det i C-frågan gjordes i mars 1971, då medlemskap avfördes som alternativ, och det var ett nödvändigt ställningstagande. Då är det alldeles självklart att man inte vill acceptera ett närmande till den tidigare linjen via en utvecklingsklausul. Nu tror jag personligen inte att risken ligger just där — jag uppfattar inte utvecklingsklausulens möjligheter på det sättet. Det finns spärrar inbyggda i det här avseendet genom att båda avtalsparterna måste vara överens om en utvidgning, samtidigt som prövning och beslut skall ske i vanlig konstitutionell ordning, bl.a. här i riksdagen. Men jag tror ändå att det är välbetänkt att tillämpa klausulen med återhållsamhet för att inte säga varsamhet. Givetvis skall en utveckling kunna ske för att skapa likvärdiga konkurrensförutsättningar när det gäller t.ex. offentlig upphandling. Likaså kan man söka komma till rätta med icke-tariffära handelshinder. Men det är välbetänkt att utrikesutskottet inte skriver fast sig för andra tänkbara områden — så uppfattar jag i varje fall utrikesutskottets skrivning. Det underlag som finns i dag när det gäller andra samarbetsprojekt är ganska svagt. Det är möjligt att det finns delar i energi och miljöpolitiken som lämpar sig för samarbete med EEC. Men det är ju ingenting som säger att dessa i hög grad globala problemområden skall isoleras till ett EEC-samarbete. Jag utgår ifrån att handelsministern i sina uttalanden inte heller har avsett detta.

Dessa saker har dämpat mina betänkligheter på den här punkten. Men det förefaller ändå korrekt att säga att utvecklingsklausulen har prioriterats i förhandlingarna. Regeringen har för övrigt vid åtskilliga tillfällen understrukit vilken vikt man lagt vid utvecklingsmöjligheterna. Däremot går man — underligt nog — förbi frågan om att fastlägga en klar procedurordning för en förändring av avtalet som innebär en långsiktig begränsning. Jag tycker att det från praktisk synpunkt hade Varit rimligt att man försökt lösa det i samma svep som man lade fast proceduren angående utvecklingen. Det finns visserligen en rad klausuler som kan åberopas för en begränsning, men jag frågar mig varför man inte kunde ha varit så praktisk, som sagt, att man i samband med formuleringen av den s.k. utvecklingsklausulen inbegrep också begränsningsproblematiken. Nu skall man naturligtvis inte måla framtiden här i svart. Men det är väl ändå ingen som kan anse denna fråga helt betydelselös — i så fall har jag svårt att följa med. Om den aktualiseras sker det sannolikt på mycket allvarliga grunder, t.ex. på grund av en bedömning att den svenska utrikespolitiken och dess handlingsutrymme kräver en sådan åtgärd. Därför anser jag, att den här procedurfrågan borde ha fått en lösning som Varit likvärdig med lösningen av utvecklingsproblematiken. Enligt min uppfattning borde alltså utvecklingsklausulen ha varit formulerad som en förändringsklausul. Nu finns det ju spärrar inbyggda i paragrafen när det gäller dess möjliga användning, och därför kommer jag inte att rösta mot den. Låt mig också ta upp konkurrensreglerna och regionalpolitiken i första hand. Det intressanta här är, som jag upplever det, naturligtvis de vid sidan av varandra anmälda tolkningarna av paragrafens innebörd. EEC hänvisar till sin tolkning av motsvarande bestämmelser i Romfördraget, och Sverige tolkar enligt departementschefen avtalet så, att det inte föreligger något hinder för en fortsatt aktiv regionalpolitik av det slag som bedrivs i Sverige. Vad som testats hos EEC och som väl ligger till grund för bedömningen är i detta fall den regionalpolitik vi bedriver. Nu vill vi ju förändra den. Centern vill höja ambitionsnivån avsevärt, och jag antar att socialdemokraterna i varje fall är med en bit på vägen. ”Den svenska regeringen och riksdagen kommer liksom hittills att bestämma formerna för och innehållet i den svenska regionalpolitiken”, heter det i propositionen 135. Men det kan inte vara lätt att bedöma konfliktriskerna i nuläget, i varje fall om vi utgår ifrån förutsättningarna att vi kommer att höja ambitionsnivån samtidigt som EEC håller på att utveckla sin regionalpolitik. Det är ju ingenting som står stilla på det här området. Om jag utgår från dessa förutsättningar måste jag uppfatta regeringens ståndpunkt i det här avseendet så, att vid en konflikt mellan parternas tolkningar kommer regeringen att förorda även alternativet återinförande av tullar framför att begränsa de svenska regionalpolitiska ambitionerna. Utskottet har understrukit vad departementschefen sagt. Man kan också ställa frågan på följande sätt: Är formuleringarna ett uttryck för en politisk viljeinriktning och prioritering eller endast en bedömning? Jag tolkar dem alltså på det förstnämnda sättet. EEC anser uppenbarligen att det föreligger risker för konflikter på det här området - annars hade man väl inte krävt att den här paragrafen skulle ingå i Till detta vill jag lägga den bedömningen, att en avsevärt skärpt regionalpolitik och industripolitik kommer att bli nödvändig bl.a. mot bakgrund av de föreliggande avtalen. Marknadskrafterna har den egenskapen att de fungerar med så mycket större eftertryck i riktning mot koncentration i den större marknaden än i den mindre. Naturligtvis kan det också, som handelsministern har varit inne på, finnas krafter som verkar i motsatt riktning. Men jag tror att det är den huvudtrend som man måste planera sina åtgärder för. Om därtill vi regler i handelsutbytet — jag tänker då närmast på ursprungsreglerna — är så utformade att de är besvärliga att tillämpa, så innebär det en ytterligare svårighet för de mindre företagen, alltså de som har minst förutsättningar att utnyttja den stora markandens möjligheter.

Jag tror att en sådan åtgärd skulle kunna underlätta kontakterna. Det är inte fråga om att eftersträva någon snedvridning av konkurrensförhållandena, som strider mot avtalet, utan helt enkelt att underlätta från servicesynpunkt, inte minst med hänsyn till de ganska krångliga reglernas tillämpning. Naturligtvis kan man ställa en prognos om att även EEC kommer att tröttna på ursprungsreglerna, men därom vet vi nu inte mycket. Strukturpåverkan på det svenska näringslivet får inte underskattas, vilket väl kan sägas att EEC gjorde under sin inledning, då de amerikanska multinationella företagen var de företag som snabbast och bäst förmådde utnyttja den stora marknaden och dess fördelar. Detta ledde i sin tur till att EEC ansåg att man behövde särskilt stimulera bildandet av multinationella företag, t.ex. genom särskilda skatteregler och finansiellt EEC-stöd för tvärnationella fusioner, särskild europeisk bolagsstadga osv. allt för att balansera den amerikanska dominansen. Men den som anser att de multinationella företagen utgör ett hot i sig mot demokrati och nationell bestämmanderätt och att de begränsar de fackliga organisationernas möjligheter osv. kan ju inte känna sig till freds med ”balanserande maktkoncentrationer”. Därför tycker jag att det är ganska malplacerat när man ibland hävdar i debatten att EEC-samarbetet på något sätt skulle ”lösa” problemen med de multinationella företagen. Som det varit hittills har det snarast gått i motsatt riktning.

Där kommer nog EEC-länderna att vilja ha ett ord med i laget. Som de flesta avtal innehåller också detta oklarheter. Avtalet kommer att bli föremål för tolkningar i många olika avseenden. Därför är det oerhört viktigt att informationen om samarbetet blir uttömmande, att riksdagen hålles informerad och att svenska folket informeras om EEC-samarbetet. Det är också viktigt att de fullmakter som regeringen begär av riksdagen tillämpas restriktivt, så att vi inte i efterhand får onödiga konflikter om de här sakerna. Det har vi också från centerns sida markerat i ett särskilt yttrande till skatteutskottets förevarande betänkande. Vi understryker där att bemyndiganden för Kungl. Maj:t av den karaktär som behandlas i propositionen 143 kan leda till en förskjutning av prövningsrätten från riksdagen till Kungl. Maj:t. Jag tror att det finns särskild anledning att i detta sammanhang understryka detta, eftersom avtalen medför omfattande konsekvenser utanför frihandelsområdet. Som jag ser det bör dessa bemyndiganden syfta till att på ett smidigt sätt fullfölja avtalen sådana dessa anmäls för riksdagen vid detta tillfälle. Alla förändringar i avtalen som är av långsiktig karaktär bör däremot återkommande anmälas för riksdagen. Det är självklart att snabba åtgärder när man behöver tillgripa skyddsklausuler och liknande måste ligga i regeringens händer, men jag tror att det är viktigt att man därefter hanterar dessa frågor så, att riksdagen har en möjlighet att säga sin mening. Därför är det positivt att departementschefen i propositionen 143 inte är beredd att ta på sig fullmakter från riksdagen för alla internationella avtal som skall slutas. Det tror jag vore en olycklig utveckling och dessutom ett sätt att strypa debatten, och debatten är nödvändig om vi skall lyckas att förankra detta samarbete i folkopinionen. Nr 139 Tisdagen den eventuell utveckling inte begränsas genom alltför ”hopknutna paket” 12 december 1972 från en enhällig Joint Committee utan att det ges möjlighet till en Avtal med EEC, snrsmivaode och KRANEN diskussion: Det senare borde vara en självklarhet, men det förtjänar ändå att påpekas. ÖS Den enighet vi behöver för tillämpning av detta avtal blir riktigt värdefull bara om ställningstagandena kan förankras hos folket efter omfattande diskussion. Det finns anledning att, som jag inledningsvis gjorde, konstatera att vi inte lyckats riktigt med detta hittills när det gäller de här föreliggande avtalen. Utrikesutskottets ordförande nämnde tidigare i dag alternativet med en moderat minoritetsregering. Jag skulle vilja anknyta till den tanken, även om den är hisnande. Efter handelsministerns avbasning av moderaterna välförtjänt, för övrigt vill jag gärna fråga, om handelsministern vågar sätta punkt 3 i Det är också viktigt att riksdagens konstitutionella rätt att pröva en hemställan i propositionen 135 i händerna på en sådan regering. Den har att göra med vilka ramar regeringen skall hålla sig inom när det gäller fullmakterna. Vilka förändringar i avtalen menar handelsministern skall kunna beslutas av Kungl. Maj:t? Det vore intressant att få svar på den frågan, innan vi med frikostig hand delar ut fullmakter. Sverige har ett direkt intresse av att undvika handelsdiskriminering på våra huvudsakliga utlandsmarknader. Det är ett skäl till att detta avtal är angeläget. Att inför omvärlden redovisa ett varaktigt avtal med EEC området bör klara ut gränserna för vilken grad av anknytning vi är beredda att acceptera. Detta syfte försvagas visserligen, som jag ser det, av utvecklingsklausulen. En restriktiv tillämpning är viktig om inte klausulen allvarligt skall försvaga vår trovärdighet från neutralitetssyn punkt.

Herr talman! Att vid detta stadium av debatten gå in i någon större diskussion om EEC-avtalet vore ganska tokigt, och jag skall heller inte göra det. Jag tror att det avtal vi skall fatta beslut om i dag kommer att få en mycket stor betydelse för svensk industri och dess möjligheter framöver. Ur mina synpunkter är särskilt avtalet med Koloch stålunionen att hälsa med tillfredsställelse. Det kommer att ge svensk stålindustri helt andra möjligheter än den hittills haft att hävda sig i konkurrensen. Hela detta avtal innehåller en väldig mängd detaljbestämmelser, anvisningar och sådant. Detta har lett till att det på en del håll uppstått vissa missuppfattningar om detta avtal. Tidningarna i norra Sverige har i veckor skrivit mycket om att CECA-avtalet skulle kunna leda till en omvänd regionalpolitik; man skulle få svårt att klara den mekaniska verkstadsindustrin och liknande industrier på grund av att järnbruken skulle fastställa sina priser utifrån vissa basorter. Det järnverk som ligger i Luleå skulle ha Sundsvall och i vissa fall Göteborg som basorter. Det har sagts att man skulle få kostnader för frakten dit upp, trots att järnet inte fraktas den vägen. Vi har diskuterat denna fråga i näringsutskottet när vi behandlat den Nr 139 del av detta avtal som hänvisats dit. Vi kunde inte finna att dessa Tisdagen den farhågor var reella. Vi vet att regeringen tillsatt en kommitté som ser över 12 december 1972 bestämmelserna. Vi kunde heller inte finna att det skulle föreligga något hinder att lösa den här frågan inom landet. Herr talman! Jag har endast velat framhålla att detta problem är uppmärksammat, att det följs mycket noga och att jag är övertygad om att dessa frågor skall kunna lösas tillfredsställande, så att de svårigheter som det yppats farhågor om inte skall behöva uppkomma. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Den här långa debatten har i mycket blivit en debatt om termer och positioner, men den illustrerar ändå på sitt sätt hur denna fråga har mognat genom åren. Avtalet är, om man ser det i ett längre perspektiv, ett utvecklingssteg som markerar ökat internationellt beroende och ökad internationell samverkan. Det markerar naturligtvis ur denna synpunkt ett utvecklingssteg med både frågor och löften. Sverige har ända sedan industrialismens genombrott varit inriktat på ett omfattande varuutbyte med omvärlden. Intensiteten i denna världshandel ökar successivt genom den fortgående specialiseringen. Våra gamla specialiteter — trävaror, järn och stål — trängs relativt sett tillbaka för mer specialiserade och högt förädlade produkter. Utvecklingen går sannolikt vidare i riktning mot ökad specialisering och arbetsfördelning inom världssamhället. Det är en utveckling som inte är utan problem t.ex. med tanke på våra relationer till u-länderna. Kommunikationsoch informationsteknikens snabba utveckling understryker också på sitt sätt att vi är inne i en utveckling som alltmer gör oss till en provins i världssamhället. Omsorgen och vakthållningen kring vårt oberoende ställer med den här utvecklingen allt större krav på vår nationella politik. Detta gäller snart sagt alla områden, men sannolikt måste vaksamheten bli särskilt stor när det gäller den ekonomiska politiken och regionalpolitiken. Sett mot den bakgrunden är det föreliggande EEC-avtalet acceptabelt, men det förutsätter ökad lyhördhet och vaksamhet när det gäller utvecklingstendenser i näringsliv och samhälle. Det är måhända karakteristiskt för situationen och för övrigt också för dagens debatt att lantbruket befinner sig i förgrunden för intresset. Det har också varit förhållandet vid de förhandlingar om medlemskap och avtal som under senare år ägt rum i Bryssel. Det är betecknande därför att lantbruket tillhör de s.k. areella näringarna och därmed är en integrerad del av landskap och boendemiljö. Lantbruket är alltså inte bara produktion av råvaror för t.ex. livsmedelsoch skogsindustri utan en näring, som mer än andra berör grundläggande samhällsfunktioner. Jag skall därför något närmare dröja vid konsekvenserna för lantbruket av detta avtal. Det omfattar i princip enbart industrivaruområdet men berör likväl lantbruket på skilda sätt. Att svensk industri successivt får tillgång till en marknad med ca 300 125 miljoner människor innebär självklart att avsättningsmöjligheterna väsentligt förbättras, vilket bör främja tillväxten i samhällsekonomin. Det är ett faktum av betydelse även för svenskt lantbruk. En ökad tillväxt ger en stabil efterfrågan på livsmedel och ger de lantbrukare som är beroende av sidoinkomster bättre möjligheter till detta. Vidare skapas möjligheter för en sund strukturell utveckling i jordbruket. En förutsättning för att lantbruket i sin helhet skall kunna få del av denna välståndsökning är emellertid att regering och riksdag är beredda till en rättvis fördelning av de frukter vi alla hoppas att vi skall kunna skörda av EEC-avtalet. Kommer vinsterna att stanna i de stora företagen, som har de bästa möjligheterna att utnyttja stormarknaden, ar inkomstklyftorna i samhället. Det är en utveckling som vi från centerpartiet inte kan acceptera. Men avtalet kan även få andra, gynnsamma effekter för lantbruket Det omfattar i stort sett alla viktigare industriellt producerade förnödenheter för lantbruket. Stormarknaden bör med andra ord rimligtvis få gynnsamma återverkningar på kostnadssidan i näringslivet totalt och därmed också i jordbruket. Vidare omfattas skogen, som svarar för i stort sett en tredjedel av de ättring av samlade inkomsterna i lantbruket, av avtalet. Den för konkurrenssituationen som efter hand blir resultatet bör på sikt leda till stigande råvarupriser och löner för de anställda i skogsbruket och dess industrier. Ett problem är emellertid att de förädlade skogsprodukterna, papper, papp och pappersprodukter av skilda slag, särbehandlas. Skogsindustrin har därmed inte samma möjligheter som andra produktionsgrenar att konkurrera om arbete och kapital. Man bör dock inte överdriva denna nackdel, eftersom konkurrensläget förbättras även för dessa produkter. Jag tycker att dagens debatt ibland har tenderat att måla utv dessa områden i för dystra färger. Naturligtvis måste man från svensk sida verka för att övergångsperioden för dessa produkter skall förkortas. Det kan mycket väl visa sig möjligt, eftersom efterfrågan på pappersprodukter anses öka betydligt under 1970-talet i hela Europa, och detta måste självfallet påverka denna frågas vidare utveckling. Det får också ses som ett framsteg att man skapat förutsättningar för en ökad frihandel för livsmedelsindustriprodukterna. En förutsättning för att livsmedelsindustrin skall kunna utnyttja denna möjlighet är att prisutjämningen för de råvaror som ingår i produkterna i verkligheten också motsvarar skillnaden mellan världsmarknadspriserna och de priser som tillämpas i Sverige respektive EEC. Det finns emellertid anledning förmoda att EEC för flera viktiga livsmedelsindustriprodukter tillämpar ett högre skydd än som är avsett i avtalet. Det är därför nödvändigt att man genomgående granskar E gränsskydd och i de fall där EEC bryter mot principen i avtalet försöker få till stånd förhandlingar som kan rätta till eventuella skevheter i konkurrensförutsättningarna. Det hade varit av intresse, herr talman, att i det här sammanhanget få en kommentar av handelsministern beträffande de intentioner regeringen har i detta avseende. Jordbruket, som är den viktigaste delen av lantbruket, har lämnats utanför den frihandel som avtalet ger andra näringsgrenar. Orsaken är att EEC energiskt motsatte sig alla former av ett mer förpliktande samarbete på jordbruksområdet. Det var inte möjligt att ens uppnå ett mera begränsat samarbete. Detta är ett faktum som tyvärr i alltför ringa omfattning har redovisats i debatten. Det innebär å ena sidan att vi bibehåller vår jordbrukspolitiska handlingsfrihet en fördel som till sin effekt blir beroende av hur regering och riksdag kommer att utforma jordbrukspolitiken i framtiden. Å andra sidan skapar den förändrade marknadssituationen i Västeuropa problem för avsättningen av svenska jordbruksprodukter. När Storbritannien blir medlem i EEC kommer det efter hand att bli svårare att avsätta exporten av bl.a. bacon, smör och vete på denna marknad. Danmark och de nuvarande EEC-länderna får en väsentlig konkurrensfördel i förhållande till Sverige. Eftersom de nya medlemsländerna får en konkurrensfördel på den nuvarande EEC-marknaden, kan dessutom vissa svårigheter uppstå för export av animalieprodukter till t.ex. Italien — en marknad som har ett visst, icke obetydligt intresse för svenskt lantbruk. Det har i debatten hävdats att den svenska jordbruksexporten är förhållandevis liten och att problemen för jordbrukets del därför skulle bli marginella. Jag vill emellertid understryka att även om jordbruket i första hand är hemmamarknadsorienterat, motsvarar exporten 20 procent av produktionen. Importen överstiger emellertid exporten med några hundra miljoner kronor. Det som skapar bekymmer är att inte mindre än 70 procent av exporten går till den utvidgade EEC-marknaden. Trots en strävan att anpassa produktionen till hemmamarknaden kommer därför EEC-marknaden även i fortsättningen att vara av betydelse för svenskt jordbruk. Den fråga man ställer sig är då: Vad kan vi göra för att rädda vad som räddas kan av den nuvarande exporten till EEC? För det första står det inskrivet i avtalet att parterna skall försöka främja handeln även med jordbruksprodukter. Det är ett grundläggande uttalande, som får tillmätas en avgörande betydelse för det fortsatta handlandet. Eventuella problem i fråga om handeln skall kunna behandlas i den blandade kommittén. För det andra har EEC och de nya medlemsländerna i ett särskilt protokoll framhållit att speciella åtgärder av temporär karaktär skall kunna vidtas för att förhindra en omedelbar förändring av handeln med jordbruksprodukter. å Målsättningen från svensk sida måste här vara att erhålla garantier som gör det möjligt att fortsätta en export av nuvarande omfattning. Detta bör inte minst ligga i EEC:s eget intresse, eftersom vår import från EEC av jordbruksprodukter är lika stor som vår export till EEC. I detta sammanhang vill jag betona värdet av att dessa förhandlingar, som redan är aviserade, vilket reservanterna tycks ha förbisett, kommer i gång så snart som möjligt. Redan den 1 februari utvidgas jordbruksmarknaden, och därefter kommer successivt de problem som jag här tidigare i all korthet har skisserat att möta den svenska jordbruksexporten. Vi bör med andra ord förekomma, och inte förekommas. EEC-avtalet är trots detaljrikedomen att betrakta som ett ramavtal vad Tisdagen den gäller principerna.

Detta är ett ofrånkomligt och uppfordrande faktum, som man inte får glömma när vi nu går att acceptera detta avtal

Herr talman! Det jag skall säga riktar sig närmast till herr Magnusson i Kristinehamn som haft en egen tonart i debatten i dag. Det grundläggande skälet till att vi står utanför EEC är väl klart för alla människor; vi håller på vår neutralitet och anser att den inte skulle bevaras om vi ginge in i en EEC-gemenskap. Detta skäl har varit avgörande åtminstone för det socialdemokratiska partiet. Ända sedan Tage Erlander höll sitt Metalltal har det inte funnits några grupper som svävat på målet. Åtminstone har vi vanliga människor varit emot en anknytning till EEC. När herr Olof Johansson i Stockholm klagar över att frågan inte varit ute till debatt i hans parti, kan detta kanske förklara hans ungdomsförbunds ställning i dag. Vi kan emellertid inte klaga över detta i vårt parti. Vi har haft frågan ute i flera omgångar — det finns inte en arbetarkommun som inte vid flera tillfällen behandlat den. Vi har haft frågan uppe i studiecirklar, och vi har under lång tid följt den. Jag tror inte att man skall kunna säga att frågans yttre konturer är okända för medlemmarna i vårt parti. Man har kunnat följa med utan att vara handelsexpert. I dag är dessa grundlinjer också accepterade av alla utom av kommunisterna. Herr Magnusson tog fram ett annat skäl för att man inte skulle ansluta sig till EEC, konsekvenserna på det socialpolitiska området. Han sade att vi i en EEC-gemenskap skulle få svårt att vidhålla den sociallagstiftning och skattelagstiftning som vi har. Ja, det är samma skäl som här i kammaren, i många uttalanden och i uppvaktningar till regeringen har kommit fram från de socialdemokratiska kvinnorna. Vi har betraktat dessa skäl som mycket tungt vägande, vid sidan om neutralitetsfrågan kanske dem som vi fäst största avseende vid. Därför är vi i dag till freds med att vi går med i ett frihandelsavtal men inte i någon gemenskap, där de farhågor vi hyste på något sätt behöver irritera. Det är väl som herr Lange sade att herr Magnusson i Kristinehamn liksom inte hängde med; det är i dag inte fråga om att argumentera för att gå emot EEC utan det gäller ett frihandelsavtal. Det herr Magnusson i Kristinehamn här återgivit är vad vi har sagt. Om man harmoniserar de sociallagar och skattelagar som finns inom EEC-området, betyder detta att kvinnans självständighet inom området för denna lagstiftning bleve mindre än den nu är. Vi skulle få det svårare att utveckla självständigheten ytterligare, och vi har uppfattat det så att människor i vårt land accepterar den självständighet som finns när det gäller socialförsäkringarna. De accepterar att vi har en folkpension som inte är knuten till en anställning och att när man har en pension i en familj denna inte är knuten till mannens anställning och att hustru och barn står på hans försäkringar. Vi har också alla uppskattat att vi har en familjerätt, som vi hoppas skall ytterligare utvecklas och som innebär betydligt mer progressivitet än vad man har inom EEC Det är anledningen till att vi inom det socialdemokratiska kvinnoförbundet varit aktiva på den här punkten och helt accepterar den utveckling som vi har sett i dag. Herr Magnusson har fortfarande sina farhågor mot en anslutning. Det har alla vi andra också. Jag tycker att herr Magnusson skall vara tacksam mot alla dem som varit uppmärksamma på det här området. Herr Magnusson har tydligen läst ett anförande som jag hade här i kammaren för ett par år sedan. Han återgav anförandet ord för ord. Jag vet inte om han var med så mycket på den tiden då våra uttalanden fälldes, men han är nu lika progressiv som vi var för länge sedan. Och nu tror han alltså fortfarande att han slåss emot en anslutning till EEC. Det var också intressant att herr Magnusson åberopade sig på de norska och danska folken, där många gått emot en EEC-anslutning. Men varför inte glädjas över svenska folket, som nu praktiskt taget helt och hållet står på den ståndpunkten att vi icke skall gå in i EEC. Herr Magnusson förordar en folkomröstning om det här avtalet. Men det är väl inte så att herr Magnusson inbillar sig att man då skulle få en sådan frondering mot vårt handelsavtal som man har haft i Danmark och Norge mot en anslutning? Det är felaktigt att som sina sympatisörer räkna dem som i Danmark och Norge var emot en anslutning. Sympatisörerna finns icke för herr Magnussons inställning. Vi är ju på samma linje som dem som i våra grannländer fronderat och i viss mån också fått rätt, och det gäller nästan hela svenska folkets inställning i dessa frågor. Jag tror inte att vpk i resonemanget ute bland vanliga människor skall försöka göra det till en folkupplaga att vpk hållit på kvinnornas självständighet. Det vore riktigare att herr Magnusson tittade efter och såg att han inte är ensam på den punkten. Hela riksdagen vill slå vakt om kvinnornas självständighet. Herr Magnusson tar skäl som anförts för något helt annat och använder dem för sin separatistiska inställning. Det är felaktigt.

Herr talman! Fru Eriksson angriper mig för saker som jag sade i mitt första anförande. Jag berörde dels en del av sociallagstiftningen, dels kvinnornas ställning inom EEC. Jag förstår inte riktigt varför fru Eriksson angriper mig, eftersom fru Eriksson och jag tydligen är av samma mening beträffande situationen inom EEC på det området. Vad jag uttalade var mycket riktigt farhågor Om att därest vi kommer in. i EEC, kommer vi naturligtvis att drabbas av samma missförhållanden som råder där. Detta sade jag dock mot bakgrunden av den principiella uppfattning, som vi har redovisat tidigare i debatten och som fru Eriksson borde vara medveten om, nämligen att vi anser att detta frihandelsavtal är ett första steg på väg in i EEC. Har vi denna principiella uppfattning måste vi också redovisa de framtidsperspektiv som kan bli följden av en anslutning till EEC. Det tycker jag inte kan vara fel. Sedan säger fru Eriksson att det är alldeles felaktigt av mig att åberopa vilka grupper som har kämpat emot EEC-anslutning i Danmark och Norge. Jag redovisade att arbetarklassen var den bärande i motståndet, alltså de djupa folkleden. Jag håller på att det är fullkomligt riktigt. Jag är övertygad om att det inte förhåller sig så, som fru Eriksson i Stockholm säger, nämligen att det bland de människor, som var emot en fullständig anknytning till EEC, inte fanns sådana som också var emot ett frihandelsavtal av den sort som vi tar ställning till i dag. Jag är helt övertygad om att det inte förhåller sig på det sättet.
Herr talman! Jag har inte sagt att det inte skulle finnas en och annan kommunist i Danmark eller Norge. Det har jag inte sagt. Men jag sade att de stora grupper som sympatiserar med den svenska hållningen får inte herr Magnusson i Kristinehamn räkna in som sympatisörer till den hållning som ni har nu. När ni påstår att det är en principiell inställning, att man är taktisk och agerar spåman då har man missförstått ordet principiell.

Herr talman! ”Det är alltid sekretessen — aldrig öppenheten — som skall motiveras.” Den meningen i folkpartiets nya partiprogram har varit vägledande för oss liberaler i konstitutionsutskottet när vi har diskuterat hemligstämpling av utrikespolitiskt material. I dag har vi i Sverige en orimligt lång tid som handlingar enligt lagen skall ligga under sekretessens lås och bom innan forskning och debatt får se dem. I 50 år är utrikespolitiskt material i princip hemligt om inte regeringen beslutar motsatsen. Det säger den svenska sekretesslagen. Trots kritik under många år har den ännu int drats. Det finns ingen anledning att nu vänta längre. En statlig utredning har redan föreslagit en nedkortning av tiden. Det var sex år sedan som offentlighetskommittén kom med sitt förslag. Men ingen reform har genomförts. Nu föreslår utskottet att vi skall avvakta ännu en utredning, den här gången 1970 års offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommitté. Efter vad vi har hört blir den klar med sitt förslag 1974 eller 1975. Sedan skall det remissbehandlas, sedan skall regeringen ta ställning, sedan skall riksdagen besluta. Det blir kanske först under andra hälften av 1970-talet som en nedkortning av tiden för sekretess av utrikespolitiska dokument kan ske. Folkpartiet menar att frågan inte är mer komplicerad än att regeringen till nästa år kan lägga fram förslag om förkortning av tiden för hemligstämpling. Det krävs en ändring av några paragrafer i sekretesslagen och några förklaringar i propositionens motivering. Svårare än så är det knappast. Den linje vi förordar är att tidsgränsen för material som ”angår rikets förhållande till ffrämmande makt” halveras från 50 till 25 år. Om ”synnerliga skäl” föreligger skulle regeringen kunna förlänga hemligstämplingen till högst 40 år. De här tidsgränserna finns i princip redan i Finland, och vi kan inte se någon rimlig anledning till större slutenhet i Sverige. ”Det är alltid sekretessen aldrig öppenheten — som skall motiveras.” Och i England har på senare år en stor liberalisering skett. Där har man i princip släppt materialet från andra världskriget till vem som helst som vill se det, med undantag för enstaka handlingar som fortfarande är hemliga. Nuvarande hårda regler försvårar forskningen om modern svensk politik. Frågor och strider som redan blivit historia kan inte få en rejäl behandling eftersom vissa dokument är hemliga. I en tid när den utrikespolitiska debatten är mer intensiv än någonsin, när forskningen är långt mer omfattande än förr och när den politiska utvecklingen på många sätt går snabbare är dagens regler djupt föråldrade. Det erkänner också majoriteten i konstitutionsutskottet. Vår behand ling av frågan — där vi bl.a. haft en utfrågning av chefen för UD:s arkiv — har visat att våra motioner haft rätt i sin grundläggande kritik av den nuvarande ordningen. Men utskottet vill vänta ytterligare några år innan det blir en ändring. Folkpartiet däremot begär den här reformen så snabbt som möjligt. Avgörande är naturligtvis att liberalismen nu som alltid är den politiska rörelse som känner starkast för offentlighet, är mest otålig att rensa ut förlegade bestämmelser om en orimlig sekretess. Vi tar också upp frågan om materialet från andra världskriget. Vi vet att det har varit skickliga sven: journal änders arkiv funnit viktiga avslöjanden och därmed har stimulerat utrikesdepartemen tet i Sverige att släppa handlingar på liknande områden. Jag tänker främst på Ulf Brandell i Dagens Nyheter, som gång på gång gett den svenska allmänheten nya informationer om vad som hände under andra världskriget och fakta som han letat fram i främmande arkiv. Men fortfarande är hemlighetsmakeriet totalt på stora fält. Våra relationer till Finland och Sovjetunionen under kriget är bannlysta från insyn. Ingen ansökan att få ta del av de handlingarna har bifallits. Varför är oklart. Jag misstänker att den svenske utrikesministern kanske är orolig för att Sovjet inte skulle gilla om det här materialet blev offentligt. Det är klart att en totalitär stat aldrig kan ha förståelse för de krav på öppenhet som är naturliga i en demokrati. Men Sovjet har ju fått finna sig i att i flera andra länder har man offentliggjort material från andra världskriget som berört också Sovjet. Det är tänkbart att svenska UD av hänsyn till Finland behåller sekretessen kring allt material som rör Finland. Då skall vi komma ihåg att finnländarna i princip inte gör det själva längre. De har ju 25 års hemligstämpling med möjlighet att i vissa fall förlänga den till 40 år, alltså den regel som folkpartiet nu föreslår. Finland betraktar ju självt förhållandena under kriget som historia. Man har stakat ut en ny utrikespolitisk kurs. Inga avslöjanden om den gamla kursen kan rimligen kompromettera den nya. Det är till slut möjligt att Sverige av hänsyn till några personer i Nr 139 Tisdagen den 12 december 1972 enstaka dokument som i någon mån kunde störa relationerna mellan Finland fortsätter att hålla det här materialet inlåst. Men nästan alla då aktiva politiker har ju avlidit eller lämnat politiken. Och skulle det finnas för någon ännu aktiv finländsk politiker, så har ju regeringen, också med vårt förslag, möjlighet att hålla det hemligt under 40 år, dvs. in på 1980-talet. Den möjligheten bör en regering ha, eftersom det t.ex. kan finnas personakter som inte bör offentliggöras ens efter 25 år. Men principen bör vara att materialet från andra världskriget nu skall göras offentligt. Dagens regler kan lätt betyda att man favoriserar vissa forskare i förhållande till andra. Vi vet t.ex. att chefen för UD:s arkiv själv på regeringens uppdrag skriver en bok om svensk utrikespolitik under andra världskriget. Han har tillgång till handlingar som ingen annan forskare får se. Vi vet också att vissa diplomater har något slags rätt enligt praxis att, när de t.ex. skriver en bok, få se de handlingar som de såg när händelsen inträffade. Andra forskare kan då inte kontrollera källorna och framställningens trovärdighet. Fru talman! Jag upprepar: Det finns inga bärande skäl att fortsätta att hemligstämpla så mycket som man gör i dag. ”Det är alltid sekretessen aldrig öppenheten — som skall motiveras.” Jag yrkar bifall till Eric